Herr talman! Finansplaner är nästan alltid intressanta aktstycken, inte bara för vad som står i dem. Nästan alltid finns det också intressanta och stundom mycket avslöjande informationer genom det som inte står i dem. Jag skulle här vilja säga någonting om skatterna. På det området är årets finansplan inte någon särskilt spännande informationskälla. Där finns ingenting om vad man vill göra på det stora skattefältet. Skatterna är i alla fall stora problem för många människor, kanske framför allt för dem som valdebatten i så stor utsträckning handlade om — låginkomsttagarna. Att skattesystemet är ett fördelningspolitiskt instrument kan inte förnekas, men finansministern har uppenbarligen inte kunnat använda det instrumentet för att snabbt kunna hjälpa låginkomsttagarna. Under förmiddagens debatt sade herr Sträng att folkpartiet hade närmat sig moderata samlingspartiet. Herr Holmberg sade några minuter före — eller efter — att vi hade närmat oss socialdemokraterna. Därmed måste det med andra ord vara ganska bra dokumenterat att folkpartiet är det verkliga mittenpartiet. Det hårda skattetrycket har förut gällt framför allt den statliga skatten och progressiviteten för denna. Men verkligheten har förändrat sig. Nu är det kommunalskatten, den som är proportionell, som är verkligt oroande genom att den stigit så snabbt i höjden och så hårt drabbar just de lägre inkomsttagarna. Avdragen räcker inte längre till, därför att de ger alltför hög effekt för de högre inkomsttagarna och därför kostar för mycket. En negativ skatt som något ytligt diskuterats här i dag är en fråga som man har all anledning att överväga. Men det är samtidigt ett så stort komplex att man inte kan räkna med att komma fram på den vägen inom en mycket snar framtid utan närmare penetrering. Det behövs verkligen snabba åtgärder. En effektiv metod är avdrag direkt på skatten som folkpartiet i år föreslagit i sin motion.

Enligt min mening är det verkligen att ta alldeles för lätt på dessa frågor om man säger — som någon gjorde tidigare i dag — att det inte spelar någon större roll om det blir staten eller kommunerna som betalar dessa olika utgifter som man i ett eller annat forum har varit enig om, eftersom de ändå skall betalas. Så mycket intresse för de kommunala utgifterna tror jag i alla fall att man behöver visa även i detta hus att man utformar statsbidragsreglerna på ett sådant sätt att de stimulerar till sparsamhet med de kommu nala medlen i stället för tvärtom. Om vi blickar tillbaka till den tid då vi har haft en våldsam expansion på skolbyggnadsområdet här i landet, kan vi konstatera att staten har direkt stimulerat till slöseri i stället för till motsatsen. Det finns all anledning att överväga om det finns möjligheter att just genom konstruktionen åstadkomma en annan utveckling än denna. Om jag minns rätt sade herr Sträng i dag — det gällde den punkt där folkpartiet enligt hans åsikt hade närmat sig moderata samlingspartiet — att man skulle se upp med talet om marginalskatterna, eftersom det gynnar de rika. Om man behöver resonera så för att visa att folkpartiet skulle ligga nära moderata samlingspartiet, är det nog litet klent beställt med bevisföringen. Mellan 8 000 och 12000 kronors inkomst är marginalskatten 37 procent. En person som har 25 000 kronor i inkomst — det är verkligen en genomsnittsinkomsttagare — har 44 procent marginalskatt om han är gift och 51 procents om han är ensamstående. Det är väl inte rika människor. Fråga de stora organisationerna, som vet att detta verkligen är ett problem! Alldeles automatiskt har skattetrycket under de senare åren skärpts utan några beslut. Det har inflationen ordnat. Bara på de senaste fyra åren har enbart genom inflationen tagits ut ungefär 5,5 miljarder kronor extra i skatter. Det är just på grund av inflationen som de allra flesta människor nu finns i det progressiva skiktet.

Han kan dessutom tänka på vilka effekter den får i alla de sammanhang där det blir fråga om att ge sociala tilllägg av olika slag. Folkpensionärernas förhållanden är ett skrämmande exempel på förödande marginaleffekter. Det är en underlig sammanblandning, om man tror att kritiken mot marginalskatterna är detsamma som kritik mot skattens absoluta höjd. Man kan naturligtvis moralisera över användningen av marginalskatten som ett löneförhandlingsargument, men den fungerar i alla fall så att den bidrar till att öka inkomstklyftorna före skatt. Herr Sträng ironiserade i dag i gammal känd stil över att det inte finns så värst många nyheter i oppositionens motioner. Om det hade funnits många nyheter hade han naturligtvis talat om en vinglande opposition, antar jag. Vi söker i allmänhet att i riksdagen med motionsförslagen förverkliga de program som vi har. Detta känns för oss inom folkpartiet förpliktande. För socialdemokraterna gäller kanske andra regler; det känner jag inte till. Hur kravet på republik programmatiskt är utformat och hur det skall förverkligas, kan vara ett exempel på att det möjligen inte förhåller sig på samma sätt inom det socialdemoraktiska partiet. Vi har i vårt program som enda politiska parti ett krav på individuell beskattning, och det känns förpliktande. Därför ämnar vi återkomma till den punkten ända tills kravet är realiserat, och det är möjligt att det hinner bli litet tjatigt innan så har skett. Vad herr Sträng vill i denna fråga har varit svårt att utröna. För fyra år sedan tillsatte han visserligen en utredning med direkt beställning av tekniska lösningar till särbeskattning, men det har inte hindrat att ändringar med sambeskattningskaraktär har gjorts därefter som direkt har försvårat genomförandet av det system som han själv har beställt. Det är att rulla stenar i vägen för det som man själv vill åstadkomma — om man nu vill åstadkomma något. Jag skall inte ta upp något djupare resonemang om den individuella be skattningen i dag — det blir tid att debattera den när utredningsmaterialet snart ligger på riksdagens bord — utan skall endast nämna två ting. Stödet till barnfamiljerna är i dag klart otillräckligt. Sedan det 1965 bestämdes att barnbidraget skulle vara 900 kronor har det inte ändrats ens så mycket att det blivit kompensation för penningvärdeförsämringen. 900 kronor är inte mycket pengar med tanke på de höga barnkostnaderna! Då är det mer lönande att gifta sig — i varje fall om man har 100 000 kronor i inkomst. Då får man nämligen 4 051 kronor i skattefavör. Men en låginkomsttagare får alltså bara 900 kronor till barnet. Om en ogift med barn är lycklig nog att också ha 100000 kronor i inkomst får han 5933 kronor i extra skattefavör. Detta tycker jag inte är de rätta proportionerna, och det är det en individuell beskattning handlar om. Det har i dag sagts att det kan bli mycket svårt att medverka vid en omläggning till individuell beskattning om man inte tar hänsyn till att det finns människor som bor på orter där det inte går att få jobb. Ja, naturligtvis måste hänsyn tas härtill. Man måste också ta hänsyn till att många saknar utbildning för att kunna konkurrera med t.ex. de yngre. Många har över huvud taget format hela sin livssituation på ett sätt som är mycket svårt att ändra, och det kanske också skulle vara orimligt att begära det. Det är därför som det behövs mjuka övergångsanordningar. Men det kan fördenskull inte vara motiverat att konservera de avvita relationer i samhällets stöd som jag nyss berörde. De 5 500 miljoner kronor som de senaste fyra årens inflation har inbringat herr Sträng i extra inkomst hade varit en fullt tillräcklig summa för att göra eleganta övergångsanordningar för just de grupper som man måste tänka på. Det är svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta, och såvitt jag vet har det inte i grundlagen skett något undantag för folkpensionärerna. För nästan två år sedan gjorde en enig riksdag en beställning hos regeringen på en snabb lösning av frågan om skatt på pensionärernas extra inkomster, men ännu har inga åtgärder vidtagits. Folkpensionärerna är värda mer än en sådan nonchalans. En enig riksdag bör man nog också ta hänsyn till, om det skall vara något kvar av det där med den urgamla rätten. Sista gången det gjordes stora förändringar i vårt skattesystem var 1947. Sedan dess har det genomförts 145 ändringar bara i det avsnitt som rör inkomstskatten. Det är inte konstigt att det inte längre hänger ihop och att verkningarna av det ena lätt elimineras av det andra. Det är ett lapptäcke vi har, och det bör vi snarast göra oss av med. Ju högre skatterna blir, desto viktigare blir det, att skattesystemet utformas riktigt. Enligt OECD:s nationalräkenskapsstatistik ligger Sverige i topp bland jämförda länder med 39 procent av bruttonationalprodukten i skatt. Någon kanske vill göra gällande, att detta beror på vår höga sociala trygghet. Men även om vi räknar bort transfereringarna för den sociala tryggheten och den sociala utjämningen, så ligger Sverige i alla fall i topp bland de jämförda länderna. Det är just detta som gör kravet på ett rationellt och rättvist skattesystem till en så angelägen fråga. För att kunna genomföra ett sådant skattesystem behövs indirekt beskattning, och det greppet tycks det nu råda relativt stor enighet om. Att en indirekt beskattning samtidigt kan minska både skatteflykt och skattefusk är verkligen inget minus. Till sist vill jag säga att detta inte är ett krav på något som skall hända i en oviss framtid utan närmare bestämning, som jag tror finansministern uttryckte det i dag. Det finns så mycket skiftande skatteutredningsmaterial, att jag är helt övertygad om att man genom en sam ordnande snabbutredning skulle kunna skapa underlag för ett förslag redan till nästa års riksdag. Herr talman! Här kommer det ytterst an på den politiska viljan.
Herr talman! Får jag be kammaren att några minuter följa mig från jordbruksfrågor, näringspolitik och skatteresonemang över till utbildningsoch kulturpolitiken. Det kan kanske kännas som en prövning, men frågor inom det området hör också hemma i den bedömning av den i vårt land förda politiken, som görs i remissdebatten. Årets utbildningsoch kulturbudget för det folk på 8 miljoner som vi snart utgör är rekordhög. Den belöper sig, om man lägger samman driftoch kapitalanslagen, till nära 8 miljarder kronor, alltså 1000 kronor per person. Det är summor som både förpliktar och stämmer till eftertanke. Endast socialdepartementet har en högre driftbudget — över 11 miljarder kronor. Vad får vi då för stort och revolutionerande nytt för dessa väldiga summor? Tyvärr mycket litet utöver det vi redan har. Av driftbudgetens ökning på bortåt 800 miljoner kronor går det mesta till automatiska ökningar eller till reformer som redan är beslutade. För skolväsendets del är det en helt ointressant statsverksproposition som denna gång lagts på riksdagens bord. Största delen av ökningen på över 500 miljoner kronor till de allmänna skolorna sväljs av den pågående utbyggnaden av grundskolan och de gymnasiala skolformerna. Något större utrymme för reformer och anslagsökningar för att underlätta det dagliga arbetet för elever och lärare finns inte. Särskilt allvarligt är att den trånga ramen för skolbyggen permanentas. Läget på skolbyggnadsfronten är på många håll prekärt. ningen sprängs nu definitivt de s.k. ramtalen för antalet studerande. Detta skapar ett problem av nästan oöverskådlig vidd från såväl universitetssom arbetsmarknadssynpunkt, för att inte tala om studiefinansieringsaspekten. Det går inte — som utbildningsdepartementet förmodligen avser att göra — att endast skjuta över upplösningen av denna knut till 1968 års utbildningsutredning. Vid 1970-talets början skulle enligt tidigare beräkningar studerandeantalet uppgå till 87 000. I verkligheten har vi redan 105 000 studerande vid våra universitet och högskolor. En följd av denna överansträngning är, att universitetens högstadium, forskarutbildningen och forskningen, blivit eftersatt. De ökade resurser som tillförs universiteten har mest siktat på att hjälpligt hålla i gång undervisningen på lågstadiet. Nu berömmer sig regeringen av att man föreslår inte mindre än 38 professurer och laboraturer, om jag har räknat rätt. Det är emellertid en sanning som närmast är ett skämt. De flesta av de s.k. nya tjänsterna innebär endast förverkligande av gamla beslut eller omvandling av redan existerande tjänster. De i egentlig mening nya tjänsterna kan nästan räknas på ena handens fingrar. De är givetvis välkomna men helt otillräckliga. Ökningarna av anslagen till allmänkulturella bildningsändamål är också mycket obetydliga. Jag exemplifierar: Anslaget till studiecirklar t.o.m. minskar med ett par miljoner. Attityden till studiecirkelverksamheten, som ju är en utomordentligt viktig del av vuxenutbildningen, är nästan nedslående, närmast en utmaning mot folkbildningsvärlden. Årets statsverksproposition har på sina håll också inom oppositionen betecknats som moderat. Det är den emellertid definitivt icke, när det gäller studieförbunden och studiecirklarna. Närmast skär den här alltså ned anslagen. Man måste be om en förnyelsens och förståelsens vind inom utbildningsdepartementet som når fram också till finansen. Helt kallsinnig ställer sig utbildningsministern, för att plocka ut ytterligare en kultursektor, exempelvis till att ge författarna ett högre belopp för biblioteksutlåningen än de får nu; alltså 6 öre per lån. Kan man här, måste man fråga sig, förvänta en kraftfull protest från de socialdemokratiska kulturarbetarnas förening som eljest prisar den socialistiska kulturpolitiken i hängivna ordalag? Eller skall det bli en uppgift enbart för oppositionen? Samtidigt har tillsatts ett statligt socialdemokratiskt kulturråd på departementsnivå under kulturchefen Pålsson. Vad skall detta råd göra? Månne försvara de uteblivna insatserna? Utbildningsministern tog inga risker, när han tillsatte sitt kulturråd, en permanent institution motsvarande exempelvis forskningsrådet. Förebilden har varit ommöbleringen i radiostyrelsen, där arbetsutskottet består av övervägande socialdemokrater eller jämställda. Av kulturrådets 14 ledamöter är praktiskt taget alla att beteckna och uppfatta som socialdemokrater, vänstersocialister och t.o.m. kommunister. Skall det vara exempel på jämlikhet för skilda åsiktsriktningar i ett statligt organ, representerande också den icke socialistiska halvan av vårt folk? Man kan väl säga, att hade en borgerlig regering lagt fram en utbildningsoch kulturbudget som den vi fått i år, skulle det ha blivit ett skall utan måtta från socialistiska lärare av alla kategorier, kulturskapare och kulturkändisar, för att inte tala om socialdemokratiska tidningsredaktörer. Nu tiger man still, men det är inte hälsan som tiger. Mycket mer skulle kunna sägas om den utbildningsoch kulturpolitik, som speglas i utbildningsdepartementets del i statsverkspropositionen. Intresset för den är emellertid i studentoch universitetslärarkretsar svalt, jämfört med det kärlekshat som visats PUKAS-propositionen, proposition nr 4 angående utbildningens organisation vid filosofisk fakultet. Det talades gärna i samband med det ursprungliga UKAS-förslaget för ungefär ett år sedan om århundradets, för att inte säga seklernas reform. Det är att ta till överord. Det nu föreliggande PUKAS-förslaget gäller endast en reform, låt vara en mycket stor sådan, inför 1970-talets utbildningspolitiska seglats. Vad 1968 års utbildningsutredning så småningom kan komma fram med torde få ännu större betydelse för framtidens postgymnasiala studier, inte minst med tanke på den allmänna målsättningsdebatt med klara allmänpolitiska inslag som utredningen just håller på att initiera med ett snart av trycket utkommande diskussionsunderlag. Handläggningen av frågan om fasta studiegångar är ett skolexempel på dåligt regeringshandlag. Resultatet ser vi i dag i den stora oron — för att använda ett milt ord — i studentvärlden alltifrån vänsterstudenternas oförskämda upptåg och ohyfsade vokabulär till den seriösa och allvarligt menade kritik som kommer från flertalet studerande. Det började med 1965 års riksdagsbeslut efter en proposition från dåvarande ecklesiastikminister Edenman, innehållande inte mycket annat än ett naket förslag om fasta studiegångar utan närmare angivande av vad dessa skulle komma att innehålla. Socialdemokraterna svalde det hela; oppositionens invändningar beaktades inte. Därefter skrev Kungl. Maj:t bindande direktiv, och universitetskanslersämbetet effektuerade det misslyckade UKAS, som herrar Palme och Moberg sedan under opinionstrycket förvandlade till det nu föreliggande PUKAS. Det måste alltså fastslås, att ansvaret för dagens upprörda situation ligger hos triumviratet Edenman—Palme-—Mobersg. Vad denna seriösa studentoch läraropinion nu inför det slutliga avgörandets ögonblick inriktar sig på är dels att få yttra sig om förslaget, som inte varit på remiss, dels att få antingen något uppskov med beslutet eller ett framskjutande av reformens ikraftträdande. Allt talar, som jag ser det, för att marken icke är beredd för ett riksdagsbeslut redan i början av mars med ett igångsättande av reformen från höstterminen 1969. Herrar Palmes och Mobergs proposition innebär — det skall faktiskt erkännas — i flera avseenden en förbättring, framför allt under förutsättning att de löften som meddelas i formen att vissa ting bör, som terminologin lyder, genomföras också verkligen infrias. Kvar står dock under alla förhållanden dels kravet att studentorganisationerna och lärarna bereds reell möjlighet att inkomma med synpunkter, dels kravet på ett framskjutande av reformens ikraftträdande. Enligt mitt förmenande finns en möjlighet — jag säger: en möjlighet — för riksdagen att komma till samförstånd med de studenter, vilka utgör det överväldigande flertalet, som framför sina önskemål och framlägger sina synpunkter på ett konstruktivt sätt. Det måste väl ändå fastslås, att reformen är till för de studerande, och den bör alltså inte genomföras i kamp och strid med dem. Begrepp om och erfarenhet av hur man bör studera får väl våra studenter och deras lärare anses besitta, t.o.m. i stor utsträckning. Man kan fråga sig, om = utbildningsdepartementets skrivbordsstrateger alltid vet bäst. Jag tror det för min del alls icke. Jag upprepar, att samförstånd, så långt sådant är möj ligt, utgör den idealiska lösningen, som vi alltså i kammare och i utskott bör försöka åstadkomma.

Herr talman! »Arbete befordrar hälsa och välstånd», fick vi lära oss på den tiden jag gick i skolan och man har väl sedermera insett att det ligger en hel del sanning i den sentensen. Särskilt under senare år har man åtskilliga gånger kunnat konstatera vad det betyder för människor att bli ställda utanför möjligheterna att försörja sig. När själva grunden för försörjningen rycks undan, efter årtionden av full sysselsättning, har det för många blivit närmast en chock att plötsligt en dag finna sig stå inför framtidsvyer som de aldrig tidigare tänkt sig. Jag tror att det är svårare för dagens generation att möta arbetslöshet än det var för den generation som fick bära bördorna under arbetslöshetstiden på 1920 och 1930-talen. Vi vet också att det är många samverkande orsaker till de sysselsättningssvårigheter som vi har haft och fortfarande har, men en genomgående anledning är de ökade kraven på effektivitet och lönsamhet i vårt näringsliv och i vårt samhällsliv. Vi ersätter människorna med maskiner, och av dem som sedan blir kvar i produktionen kräver vi topprestationer, som automatiskt ställer tusentals äldre människor utanför arbetslivet. i Vi har ett fint ord för denna process: rationalisering. Rationalisering har blivit som en religion och datamaskinen har blivit en gud. Tillämpar man en sådan religion utan variationer leder det till, som vi nu kunnat konstatera, att en del människor får betala förbättringarna och de ökade inkomstmöjligheterna för andra grupper. Särskilt svårt är det inom vissa sektorer, nämligen inom de områden av vårt samhällsliv där man av särskilda skäl är tvungen att göra omstruktureringar. Vi vet alla att särskilt skogslänen är hårt utsatta. I december 1968 var 45 procent av de arbetslösa bosatta i skogslänen, en ökning med 5 procent från 1967. Den tendensen kvarstår. Den rörelsestimulerande arbetsmarknadspolitiken har ändå räddat många, framför allt bland de yngre, och gett dem möjligheter till nya arbetsuppgifter. Men i skogsbygderna har det varit och är särskilt besvärligt, därför att man där till stor del har äldre arbetskraft som inte kan omflyttas och som av olika skäl också är bunden vid sin hemort. Detta har skapat speciella problem för våra glesbygdskommuner. De får ett mindre skatteunderlag, de har endast äldre människor att bygga på, de unga lämnar orten. De som sitter i ledningen för kommunerna har små utsikter att emotse någon expansion. Men det är inte bara i de små kommunerna som omstruktureringen har lett till besvärligheter, utan även i stora kommuner kan läget, som vi vet, te sig katastrofalt på grund av industrinedläggelser och driftinskränkningar. Om vi ser på statistiken, finner vi att under 1967 förlorade 151 000 personer i detta land sina arbetstillfällen på grund av nedläggelser eller driftinskränkningar inom industrin. Men vi kan med glädje konstatera att arbetsmarknadspolitiken ändå i stort sett har anpassat sig efter de nya kraven. Vi vet alla att detta kostar mycket pengar och att det även satts in ökade personalresurser som har betytt en hel del. Omkring 55000 av de 151 000 friställda fick arbete omedelbart, 90 000 hade arbete efter en månad efter friställningen. Men de 9 000 som fanns kvar utgjordes nästan uteslutande av äldre eller handikappade, i mycket stor utsträckning medelålders och äldre kvinnor. För oss här är detta bara kalla siffror, men vi får försöka tänka oss in i att bakom dessa siffror finns det enskilda människoöden som vi alla har ansvar för. Det gäller de arbetslösa, det gäller de kommunalt verksamma män och kvinnor som måste försöka klara upp situationen, och det gäller de människor ute på arbetsförmedlingarna och på länsarbetsnämnderna som har ansvaret för att skaffa nya arbetsmöjligheter. I strävandena att finna lösningar för att omplacera och ge nytt hopp åt de människor som är arbetslösa tror jag att det bästa som har skett under senare år är inrättandet av de s.k. omställningsgrupperna. Dessa består av kvalificerade arbetsförmedlare, som går ut på fältet och sammanträffar med de anställda innan arbetet ännu har upp; hört och som på alla sätt försöker att hjälpa dem att klara upp sin svåra situation. I mitt eget hemlän har en grupp på tre personer haft att göra med ett stort antal friställda tjänstemän och kollektivanställda; det har under det senaste året varit fråga om 76 tjänstemän och 88 kollektivanställda. Av tjänstemännen har 51 fått nya arbetsanställningar, medan 15 beretts tillfälle till utbildning för nya arbetsuppgifter. Bland de kollektivanställda har man placerat 32, medan 10 genomgår utbildning. Beträffande de övriga pågår utredning om avgångsbidrag, arbetsvårdsåtgärder etc. Men nya bekymmer väntar. Det är sammanlagt 560 anställda som kommer att friställas under det närmaste året genom redan varslade nedläggelser eller indragningar inom industrin. Av dem är ungefär 200 över 60 år och mycket svåra att placera om. Framför allt är det i de flesta fall omöjligt att förflytta dem så långt bort, eftersom de är bundna vid sin hemort. Vid den senaste arbetslöshetsräkningen i Värmland var 900 av närmare 3 000 arbetslösa över 60 år. I regel gäller det människor som i hela sitt liv arbetat hårt och inget högre önskar än att få ett arbete på nytt, och jag tror inte att vi löser deras problem genom en pen sionering. Jag skulle nästan vilja påstå att det vore hjärtlöst att säga till dessa människor att nu duger ni inte längre någonting till, nu skall ni få pension. Det omställningsbidrag som infördes den 1 juli föregående år har betytt oerhört mycket som en övergång till pensionsåldern, ty det har givit de friställda och även arbetsförmedlingarna rådrum så att man under en tid kunnat arbeta med att skaffa dessa människor nya arbetstillfällen. Därigenom har de ändå kunnat känna att de är en verksam kugge i vårt arbetsliv. Jag tror också att vi måste tänka om när det gäller rationaliseringen — i varje fall till en viss del. Rationaliseringen får inte bli ett självändamål. Jag vågar med mina erfarenheter av arbetsmarknaden säga att de flesta företag som friställt personal eller genomfört nedläggningar och omstruktureringar inte haft någon långtidsplanering. Man har bestämt sig för att produktionen skall ändras och vissa nya maskiner köpas, men man har inte satt sig ned och tänkt igenom vad som skall göras med dem som blir utan arbete på grund av denna omställning — det har inte planerats för människan. Arbetsmarknadens folk möter därför bittra människor som anser sig nedvärderade, tillbakasatta och utmanövrerade. De som är över 50 år börjar få allt svårare att erhålla en ny anställning och de känner sig överflödiga i överflödssamhället. Förra sommaren kom jag i kontakt med en äldre man som under de senaste åren i sin anställning tyckte sig ha känt att han undan för undan pålades ökade arbetsuppgifter, så att han så småningom inte längre orkade utan var tvungen att sluta anställningen. Jag kan inte säga hur mycket sanning som låg häri, men han hade åtminstone själv det här intrycket. Det måste ändå vara svårt för en åldrande människa, som kanske under många år haft samma an ställning, att plötsligt känna sig ställd utanför gemenskapen. Lagackorden som mer och mer införs är en obarmhärtig metod som slår ut dem som inte är nog fysiskt eller psykiskt starka att klara hetsen i arbetet. Många gånger är också pressen ifrån yngre och starkare arbetskamrater mycket hård. Effektivitetssynpunkten dominerar tänkandet helt. Jag skulle vilja säga att erfarenheten visar, att man rationaliserar av företagsekonomiska skäl och utan tanke på de samhällsekonomiska följderna. Företagarna förbättrar sin ekonomiska slagkraft, men det är en process som samhället får dyrt betala. Detta är väl på sätt och vis riktigt men vi skall ha klart för oss att det kostar mycket pengar. Det blir också allt svårare att placera överåriga och handikappade människor på den öppna marknaden. Även om det är riktigt som finansministern sade tidigare i dag att det ljusnar på arbetsmarknaden — vi ser på arbetsförmedlingarna hur man efterfrågar arbetskraft mer och mer — kommer det ändå att vara svårt att i framtiden placera de människor som börjar närma sig 60-årsäldern. Det är ett bekymmer som vi kommer att ha även framdeles. År 1968 fanns det 87 000 arbetsvårdssökande, och av dem var 35 000 förstagångssökande. I november i fjol hade man 8 558 platser vid de skyddade verkstäderna. Där har det skett en utveckling till det bättre och vi väntar oss mycket av den utredning som nu pågår. Men vi löser inte problemen för den äldre och den handikappade arbetskraften bara genom att gå den vägen. Vi måste ständigt försöka finna nya vägar. Det är därför glädjande att i statsverkspropositionen läsa vad inrikesministern framhåller i dessa frågor, när det gäller utbyggnaden av arkivarbetena, bildandet av arkivarbetscentraler o.s. v. Det är början till ett förverk ligande av tanken att med statliga medel starta industriella beredskapsarbeten. Under 1967 tillsattes 22432 platser i skyddat arbete av olika slag, men vi räknar med att den närmaste tiden behöva minst 40 000 platser. I det sammanhanget vill jag bemöta herr Ekström, som tidigare talade om rationaliseringen inom arbetsmarknadsverket. Den centralisering av arbetsmarknadsverket som statskontoret har linjerat upp kan inte vara den riktiga lösningen. I stället behöver vi en mera utbyggd service med hänsyn tagen till människans faktiska situation. Herr Ekström gjorde sig till profet för den s.k. rationaliseringen att indela landet i ett fåtal regioner, där arbetsförmedlingsverksamheten skötes från distriktskontor. Naturligtvis kan man säga att mina synpunkter i denna fråga är influerade av att jag själv arbetar inom arbetsmarknadsverket, men jag vet ingenting som har upprört människorna i arbetslivet så som statskontorets propåer i detta fall. I de tider som nu råder känner många människor, framför allt i skogslänen, som det enda stödet att de kan gå till ett arbetsförmedlingskontor och resonera med någon om sin situation, och de människorna ser inte med glädje på det förslag statskontoret har lagt fram. Vidare tror jag att vi måste anlägga mera långsiktande samhällsekonomiska aspekter på vad vi gör. Vi får inte bara se till de kortsiktigt effektiva åtgärderna. Det är nödvändigt att regering och riksdag funderar över om man inte kan gå ifrån något av det rationella tänkandet när det gäller lokaliseringsstödet och inte bara anlägga företagsekonomiska synpunkter och göra bärighetsbedömningar då man ger lokaliseringsbidrag. Vi bör överväga om vi inte även skall anlägga en social aspekt. Startandet av en mindre industri kan, även om denna kanske inte klarar sig mer än några år, ändå innebära en stråle av hopp för de berörda människorna och familjerna. Den kan för en tid ge dem en framtidstro. Också detta bör vi ta hänsyn till när vi diskuterar användandet av lokaliseringsmedlen. Många små kommuner kämpar i dag för sitt liv, samtidigt som de som tänker rationellt talar om storstadsregioner. Riksdagsmännen tävlar om att framhålla sina städer som de största och bästa, dit man bör koncentrera arbetsmarknadens funktioner. Men ägnar vi en tanke åt de ansvariga i de små skogskommuner som har det svårt och får kämpa en resultatlös kamp för sin existens? Vi måste förstå att de kommunalt ansvariga även i en liten kommun med små utvecklingsmöjligheter är intresserade av att skapa något nytt och försöka ge livskraft åt sin kommun. Eftersom jag själv kommer från ett skogslän känner jag till dessa förhållanden kanske bättre än många som lever i en annan miljö. Värmland har haft en folkminskning på mer än 4 000 personer på ungefär sju år. Från 1966 till 1967 minskade antalet invånare med 400 personer. Trenden har pågått under hela 1960-talet. Det är endast Karlstadsregionen som har ökat sitt invånarantal. Arvika har förlorat 392 personer från 1966 till 1967, Sunne-Torsby 368 och Hagforsregionen 528 personer under samma tid. Anledningen till minskningen är inte i första hand minskade födelsetal eller ökade dödstal utan det är huvudsakligen fråga om en avflyttning på grund av svårigheter med arbetstillfällen. I Dalby i norra Värmland avflyttade mellan 1966 och 1967 126 personer och i hela Finnskoga— Dalby-regionen 226 personer. Jag vet mycket väl att Värmland inte är ensamt om att ha dessa besvärligheter, men det är förhållandena i mitt eget hemlän och mina erfarenheter från länsarbetsnämndens verksamhet där som närmast gjort, att jag fått anledning att tänka igenom problemet om människans ställning i effektivitetsjakten. Min slutsats är, trots att mitt förnuft säger mig att det är rationellt att se samhället som en enhet och inte punktvis, att vi måste ge även de mindre orterna chansen att leva vidare. Vi måste agera så att människorna i dessa samhällen har hoppet kvar och inte känner sig överflödiga. När kommunalmännen på en liten ort vill satsa på en liten industri tycker jag att vi inte bara skall följa bärighetsprincipen utan också skall se till de sociala aspekterna och den psykologiska effekt det får att människorna i fråga blir hjälpta. Och det är nödvändigt att vi ger dem hjälp. Jag tycker man får förutsätta att kommunalmän, som lägger fram förslag om att starta en industri, i varje fall till 90 procent är övertygade om att det är ett projekt som skall bära sig. De måste ju vara det, ty det är de som kommer att få ta ansvaret för ett misslyckande. Jag vet att det är djärvt av mig att mot vad man kallar sunt förnuft tala emot storstadstänkande och ekonomisk koncentration. Men jag ser i storstadsregionerna inte bara fördelar utan också större främlingskap och ökad brottslighet, risk för maktkoncentration och en mer eller mindre livshotande miljö. För de stora vyerna får vi inte glömma att människans livsmöjligheter inte endast är grundade på ekonomisk framgång. Och ibland bör vi nog hejda oss litet och fundera, inte bara dra en linje rakt fram utan också beakta vad som händer under vägen. Vi måste sätta in människornas reaktioner i det rationella systemet — och människan är icke rationell. Hon är den mest irrationella faktorn i hela vårt samhällsliv. Det är gott och väl att vi har experter och låter oss ledas av dem, men vi bör också ständigt minnas att det alltid är politi kerna som får ta ansvaret den gång det går illa.

Herr talman! Fröken Sandell är ju anställd i arbetsmarknadsverket och har givetvis praktisk erfarenhet av det arbete som där bedrivs. Och fröken Sandell har — det vet jag — i motsats till många andra verkligen läst den utredning som föreligger om arbetsmarknadsverkets organisation. Hon har alltså rätt att uttala sig i denna fråga med stor bestämdhet så som hon här har gjort. Men jag skulle ändå vilja säga till kammarens ledamöter, att det föreligger en fullständig samstämmighet mellan arbetsmarknadsverket och statskontoret i väsentliga frågor. Det gäller även det som fröken Sandell underströk, nämligen att människan skall vara i centrum. Men det vore orimligt att inte göra en översyn av den nuvarande organisationen med hänsyn till de vidgade uppgifter som arbetsmarknadsverket har fått. Vi sätter alla värde på det arbete som verket har utfört och uppskattar verkets flexibilitet, men en översyn torde ändå inte vara omotiverad. Och arbetsmarknadsverket sysslar ju självt, fröken Sandell, med en minskning av antalet kontor. Det låter kanske litet illa, när man säger att antalet kontor minskas. Mer vad är det för sorts kontor det gäller? Jo, det är i många fall kontor med ett par anställda, som i nuvarande arbetsmarknadsläge har synnerligen svårt att klara uppgifterna. I framtiden kommer ju också en annan teknik med ADB in i bilden, och tjänstemän skall inte längre på arbetsförmedlingar och på andra ställen behöva syssla med tidsödande kontorsarbete. I stället skall man kunna ta sig an de människor som uppsöker förmedlingarna. Detta måste vi ha i minnet. Vad regionerna beträffar kan det vid första påseendet verka oroande om man skulle genomföra en regionindelning och därmed slopa länsarbetsnämnderna. Men jag har tidigare i dag framhållit att det kommer att finnas distriktskontor som blir bättre utrustade än länsarbetsnämnderna. Det sista ordet har inte sagts om hur många regionsnämnder man skall ha. Det kan bli fem, sex, sju, åtta eller nio — vad vet jag. Men fröken Sandell måste hålla med mig om att det inte kan vara riktigt att en mängd småärenden skall gå till AMS i Stockholm. Det kan vara fråga om småärenden som gäller projekteringsbidrag till en kommun. Skall ett sådant ärende handläggas här? Fröken Sandell måste väl medge att det ändå är en decentralisering om man skapar ett antal regioner i landet.

Herr talman! Jag vill säga till herr Ekström att jag inte underkänner hela det förslag som statskontoret har lagt fram. Herr Ekström pekade själv på att arbetsmarknadsverket inom sig har en fortlöpande verksamhet där man försöker rationalisera. På grund av de erfarenheter man har av arbetsmarknaden gör man decentraliseringar. Statskontoret har inte några sådana erfarenheter. Herr Ekström säger att alla småärenden måste gå till AMS, men så är inte fallet. Mer och mer börjar det att bli så, att många ärenden beslutsmässigt läggs på länsarbetsnämnderna. Herr Ekström säger nu att det är klart att man kan tänka sig ett större antal regioner än som här har föreslagits. När vi får diskutera detta ordentligt vid ett annat tillfälle och får jämka ihop arbetsmarknadsverkets och statskontorets synpunkter tror jag nog, herr Ekström, att det hela kommer att bli bra.

Herr talman! Jämlikhetsdebatten växer i styrka, och frågan om jämlikhet framförs av allt större och större grupper i vårt land. Inte minst ungdomen har tagit upp denna fråga, och jag tycker att detta bara är att hälsa med tillfredsställelse. Vi har väl på en del håll hunnit en bit på väg, men det är fortfarande mycket som brister. I den utveckling som vårt samhälle befinner sig i skapas ständigt nya situationer där jämlikhetsfrågan får aktualitet. Förutsättningarna är för många grupper av människor i vårt samhälle starkt begränsade på grund av alltför små in komster, och vårt mångomtalade välstånd är inte var mans egendom. Låglönefrågan är ett av problemen och en svår fråga att lösa. Man kan dock konstatera att viljan att åstadkomma en lösning blivit allt större, att döma av uttalanden som gjorts från skilda håll. Villigheten härvidlag har i större omfattning än tidigare tagit sig uttryck i de förhandlingar på arbetsmarknaden som slutförts, där utrymmet för löneökningar i första hand förbehålls dem som haft den lägsta lönen. Det är visserligen arbetsmarknadens parter som har beslutat i denna fråga, men det är glädjande att ett solidariskt synsätt har kommit till uttryck såsom skett, och det finns anledning att uppskatta den saken. Låglönefrågan måste angripas även från andra håll. Statsmakterna har möjligheter att bidra härvidlag. inte minst på skatteområdet. Då det gäller fördelning av skattebördan på medborgarna har till följd av de ständigt stigande kommunalskatterna en omfördelning skett på så sätt att de som har haft den sämsta skattekraften har fått bära den största bördan. Från folkpartihåll har vi understrukit detta både i den partimotion som väckts och i de inlägg som här gjorts tidigare i dag av folkpartiets talesmän. Folkpartiet har föreslagit åtgärder som fördelar skattetrycket på ett mera rättvisande sätt och som tar hänsyn till låginkomsttagarna. Av finansministerns inlägg i dag att döma har han inte upptäckt den snedvridning som blivit en följd av de höga kommunalskatterna. Särskilt i norrlandslänen med den förhållandevis höga kommunala utdebitering som där förekommer har denna snedvridning av skattetrycket blivit mycket betungande. Den strukturomvandling som pågår inom näringslivet och som med all sannolikhet kommer att fortsätta i ännu snabbare takt har för många männi skor medfört arbetslöshet och skapat ovisshet om framtiden. Det fordras särskilda insatser från samhällets sida för att de människor som där kommit i kläm skall få den rätt de kan fordra i ett samhälle där solidaritet bör råda. Norrlandslänen har varit mest utsatta i den omvandling som försiggått, och problemen har därför blivit särskilt stora och svåra där. I basnäringarna jordoch skogsbruk som sysselsatt den största delen av befolkningen har rationaliseringen skapat svåra arbetslöshetsproblem. Den kombinerade sysselsättning som tidigare funnits — främst i Norrlands inland med de förhållandevis små jordbruk som där förekommer — och där brukarna kombinerat jordbruket med skogsarbete, finns inte längre. Några andra arbetstillfällen har inte heller kunnat erbjudas. Många människor har blivit arbetslösa, främst de som har haft skogsarbete som sin huvudsakliga sysselsättning, och stora grupper av dem som haft kombinerad sysselsättning inom jordoch skogsbruk har blivit undersysselsatta. Någon annan sysselsättning har de inte kunnat få på hemorten eller i dess närhet. Dessutom är det ofta den äldre arbetskraften som berörs, och den är mycket svår att flytta. De människorna har tidigare varit oumbärliga i produktionen, när det gällt att förse förädlingsindustrin med nödvändiga råvaror, och basindustrierna i Norrland har ju varit av stor betydelse för hela vår industriella utveckling och har tillfört vårt land välbehövlig valuta. Basnäringarna i Norrland kommer med all sannolikhet att även för framtiden utgöra ett viktigt tillskott till vår försörjning. Även om en viss utbyggnad kan ske av förädlingsindustrin kommer arbetskraftsåtgången för denna näring troligen att minska genom den mekanisering som försiggår inom dessa branscher. De som genom den inträffade utvecklingen förlorat möjlighet att fortsätta i sina tidigare yr ken måste kompenseras på så sätt att åt dem ges nya arbetstillfällen och ny sysselsättning. Det måste alltså skapas nya arbetstillfällen för att dessa människor skall kunna försörja sig. Trygghet för framtiden och ett arbete att försörja sig på är ett par av de jämlikhetskrav som de har rätt att ställa. En samhällelig satsning på dessa områden kommer säkerligen att tarva stora investeringar, men dessa måste göras på sådant sätt att de får verklig effekt och sikta till att ge de människor som kommit i kläm en rättvisare behandling än vad de hittills fått. De bör liksom alla andra medborgare ha rätt till arbete och försörjning. Det gäller ett jämlikhetskrav som samhället bör ha skyldighet att tillgodose med olika åtgärder. Den ovisshet som råder om framtiden och den hopplöshet den ofta skapar gör bördan många gånger dubbelt tung för dem som drabbats av arbetslöshet och en därmed följande försämrad försörjning. Även om satsningarna måste bli stora kan de inte beräknas kunna klara alla problem på en gång. Det måste finnas ett bestämt program för de insatser som skall göras, och dessa måste föregås av en ordentlig regional planering. Det finns dock möjligheter att med begränsade, kortsiktiga insatser klara en del av de problem som finns. Vi har i folkpartimotionen pekat på sådana lösningar som snabbt skulle underlätta situationen för befolkningen i Norrland. Kortfristiga investeringar får dock inte bli av sådan art att de försvårar möjligheterna för framtiden. En samlad lösning måste åstadkommas, och folkpartiet har i sin partimotion framlagt förslag till ett sådant grepp. Vi begär en regional ekonomisk planering med uppsatta mål för utvecklingen i olika delregioner i Norrland. Planen skall utgöra ett underlag för ett näringspolitiskt långtidsprogram för Norrland. Denna plan får dock inte tas till intäkt för att skjuta upp hela frågan på framtiden, utan omedelbara åtgärder måste sättas in. Det finns underlag för sådana genom de utredningar inom vissa begränsade områden, som redan finns. I partimotionen begär man klara besked om vilka orter som staten skall garantera fortbestånd. En rationell 1okaliseringspolitik fordrar att man har klara besked om vad som skall ske genom samhällets insatser. Lokaliseringspolitiken har varit till stor nytta för Norrland och skapat många arbetstillfällen. Verksamheten är ju av försökskaraktär, många goda erfarenheter har gjorts och fördelar vunnits för de norrländska bygderna, då främst kustregionerna. En viktig fördel som också vunnits är att myten om svårigheterna att driva lönsam industri i Norrland brutits. Vanföreställningen att där endast skulle kunna bedrivas industri som baseras på den norrländska råvaran har vederlagts. Visst har det förekommit en del smärre misslyckanden bland lokaliseringsföretagen, men inte i större utsträckning än inom industrin i övrigt. Folkpartiet har i partimotioner begärt en planering av de insatser som bör göras för att befolkningen i Norrland och då framför allt dess inland skall få besked om vilka insatser statsmakterna är beredda till. Uttalanden har visserligen gjorts och utredningar pågår inom skilda områden, men befolkningen lever i fullkomlig ovisshet om vad framtiden bär i sitt sköte. Det är orimliga förhållanden, och regeringen har skyldighet och ansvar att lämna ett besked om vad som är att vänta. Det kan konstateras att förhållandena bara blir sämre och sämre ju längre tiden lider. Hittills insatta åtgärder har varit klart otillfredsställande och inte löst problemen, vilket de ständigt stigande arbetslöshetssiffrorna visar. Lokaliseringspolitiken har inte kunnat bemästra sysselsättningsproblemen. Stödet har i regel gått till kustregionerna och där varit till nytta, men de områ den som haft största behovet av lokalisering har inte fått något nämnvärt nytillskott av industri. Därför måste lokaliseringsstödets målsättning klarare preciseras och åtgärderna sättas in där de bäst behövs. Den pågående uttunningen av befolkningen i Norrlands inland skapar nya stora problem som man i fortsättningen inte kan blunda för. Många orter har kommit i ett läge som inte längre kan försvaras med hänvisning till pågående utredningar — nu fordras det konkreta åtgärder som återställer balansen. Naturtillgångarna och det realkapital som redan finns i form av bostäder och kommunala anordningar bör kunna tillvaratas på ett vettigt sätt, och framför allt bör man använda den arbetskraft som finns. Vill man ha företag i inlandet för att tillvarata arbetskraft och realvärden måste de befintliga tätorterna kunna ge rimlig service åt befolkningen. Ett kraftigare stöd än vad som hittills getts till lokaliseringsföretag i inlandet är nödvändigt om inte befolkningen skall uttunnas ytterligare på grund av brist på sysselsättning och därav följande utflyttning. Det uppstår ökade sociala svårigheter för de kvarvarande om kommunernas servicemöjligheter ytterligare minskar. De befintliga tätorterna i inlandet måste få ett besked rån statsmakterna om framtiden, så att de vet vad de skall planera för och rad de har att rätta sig efter. även den 2nskilda planeringen är avhängig av vetskapen om framtiden, och nuvarande ovissa förhållanden utgör en hämsko på enskilda initiativ. Man vet inte om en investering kan bli bestående, och detta förhållande medverkar till att många, som skulle kunna stanna kvar, flyttar till andra orter och där gör sina investeringar. En alltför långt gående befolkningsminskning i norrlandslänen tar bort det underlag som behövs för den kom munala servicen. Samhället får sociala kostnader som med säkerhet blir mycket höga, och det finns starka skäl som talar för att det skulle vara av värde för framtiden om nu befintliga orter av större storleksordning bibehölls och utvecklades till bestående centra för att kunna fungera som servicecentra för större områden. En förstärkning av företagslokaliseringen till Norrlands inland skulle förbättra kommunernas egna resurser och minska anspråken på statliga stödåtgärder. Är kostnaderna för kommunerna för höga för att de skall kunna upprätthålla en rimlig standard, bör statsmakterna påta sig ansvaret för att de människor som bor i dessa områden i glesbygderna får nöjaktig service. Detta är en rent social åtgärd och en jämlikhetsfråga. Från folkpartiet har vi understrukit att det gäller direkt stöd till industriell lokalisering och att stödet bör knytas till arbetskraften, eftersom det är ökad sysselsättning man eftersträvar. Det är en rad åtgärder som kan vidtas för att stimulera näringslivet till etablering i inlandet, men åtgärderna måste vara av sådan natur att de verkligen lockar till etablering och ger resultat. Anordningar av servicekaraktär bör också kunna inrymmas i lokaliseringsstödet, så att sådana anordningar kan komma till stånd där de behövs. Det håller på att växa fram en misstro mot statsmakterna att de inte vill påtaga sig ansvaret för befolkningen i glesbygderna. Detta är ganska naturligt då man kan konstatera att befolkningsunderlag och sysselsättning bara minskar år från år och att framtiden blir alltmer oviss. Talet om jämlikhet måste skorra i öronen på de människor som upplever den bistra verkligheten. Vägar och kommunikationer har stor betydelse — vägväsendet måste upprustas och större insatser göras om man vill skapa förutsättningar för en framtida lokalise ring av företag. Insatser för en sådan upprustning skulle under mellantiden, tills man får företag att etablera sig, ge god sysselsättning för många. Den viktiga frågan om vägar och kommunikationer spelar en betydande roll när företagen gör sina bedömningar, och den kommer automatiskt in i de kalkyler som måste göras upp av företagare som ämnar etablera sig i inlandet. Fraktkostnaderna är betydande i Norrland och direkt utslagsgivande för lokaliseringen i en del fall, varför en mera företagsvänlig fraktsättning skulle vara av värde. Vi har påpekat detta i vår partimotion. En sådan fraktsättning kan också vara företagsekonomiskt riktig genom det ökade underlag som större godsmängder ger. Det fordras klara besked från statsmakterna och en planering som ger en bas åt både kommuner och befolkning för handlandet. Detta är det minsta som man kan fordra i de trakter där man har problem med undersysselsättning och utflyttning. Herr talman! Vill man göra något åt förhållandena, så går det. Vi menar att talet om jämlikhet bör få ett reellt innehåll och inte bara vara vackra fraser. De förslag som vi inom folkpartiet fört fram innebär ett försök att komma till rätta med problemen. Vi är inom vårt parti beredda att påskynda lösningen av ett samhällsproblem som vi betraktar som allvarligt och frågan om jämlikhet bör sättas i förgrunden. Herr Ekström har ställt en del frågor till mig tidigare i kväll. Först frågar han om vad folkpartiet menar med att lokaliseringsstödet i Norrlands inland kan knytas till arbetskraften. Svaret är att man i inlandet strävar efter att öka sysselsättningen. Om i sådant fall stödet premierar företag som har stor användning av arbetskraft, når man med detta en speciell effekt vad gäller sysselsättningen. Vi vill att den pågående utredningen uppmärksammar detta problem. Vad gäller statliga företag säger vi att det är lämpligt att förlägga vissa sådana till Norrland. När statliga företag kan förlägga sin tillverkning till Norrland är detta bra enligt vår uppfattning. Vi påpekar att exempelvis försvaret med fördel kunde förlägga verkstäder till Norrland, särskilt då det från det hållet hävdats att en fortsatt avfolkning av Norrland inverkar menligt på försvaret. I vår motion heter det »enligt vår mening bör man pröva om det inte är möjligt att med generella medel och lokaliseringspolitiska insatser av delvis nytt slag stoppa den negativa utvecklingen i vissa regioner innan man bestämmer sig för statlig företagsamhet av den omfattning <departementschefen ställer i utsikt. Förlustbringande statliga företag utgör onekligen ett bräckligt underlag för Norrlands framtida utveckling». Statlig verksamhet kan vara erforderlig när det av sociala skäl är motiverat, och detta har vi från folkpartiets sida ingenting emot, även om det skulle röra sig om företag som måste subventioneras. För övrigt kan sägas att statliga företag bör få tävla på samma villkor som det enskilda näringslivet, men det finns ingen anledning att skapa statliga företag på områden där det enskilda näringslivet bättre klarar uppgifterna. Erfarenheterna från Norrland visar att den statliga företagsamheten i inlandet skapat allvarliga sysselsättningsproblem genom friställningar. Vi bör nog inte säga »antingen—eller» utan i den allvarliga situation som vi nu befinner oss i får vi nog välja mellan de olika vägar som är framkomliga när det gäller att lösa arbetslöshetsproblemet i Norrland. Jag hoppas att vi kan vinna enighet i denna fråga. Inom folkpartiet är vi beredda att stödja sådana förslag som kan ge en lösning. Herr Ekström frågade också hur jag såg på frågan om regionerna och menade att jag borde ha samma uppfattning som han. Då det gäller just det område som jag talade om delar jag herr Ekströms åsikt att man inte får tänka efter länsgränser.

Herr Ekström undrade vidare om en viss artikel i Dagens Nyheter är ett uttryck för folkpartiets politik. Detta både skrämmer och förvånar mig. Vad Dagens Nyheter skriver står för dess räkning. Folkpartiet har inget inflytande över det; tidningen har givetvis full frihet att framföra sina åsikter. Vad folkpartiet vill redovisar vi t.ex. i våra motioner i riksdagen. Vad som skrämmer mig är att herr Ekström kopplar samman ett tidningsorgans uppfattning och ett partis politik. Det måste betyda att vad Aftonbladet för till torgs är socialdemokratins politik; den tidningen har ju en direkt intressegemenskap med det socialdemokratiska partiet. Jag kommer i fortsättningen, herr Ekström, att bättre än tidigare följa Aftonbladets politiska uppfattning. Att döma av vad jag hittills har läst skulle den svenska socialdemokratin ha flyttat sin position så långt till vänster att herr Hermansson kommer på fel sida om den.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att herr Larsson i Umeå inte delar Dagens Nyheters syn på befolkningsutvecklingen i Norrland. Herr Larsson säger att man skall sätta in ytterligare lokaliseringspolitiska åtgärder. Jag delar den meningen, men herr Larsson vet lika väl som jag att det lokaliseringspolitiska stödet redan är differentierat så att den som lokaliserar sig till inlandet får avsevärt högre bidrag än den som lokaliserar sig till kusten. Det förhållandet att man ändå hellre lokaliserar sig till kusten visar att det stöd som hittills har utgått i inlandet inte varit tillräckligt. Som norrlänning skall man inte se det som något negativt; för norrlandsregionen måste det vara av intresse att kunna behålla så mycket som möjligt av befolkningen inom regionen.

Jag vet inte vilka lokaliseringspolitiska åtgärder staten skall kunna vidta för att företagare skall lokalisera sig till inlandet. Till sist torde vi komma i den situationen att problemen måste lösas genom statlig företagsamhet — det är min bestämda uppfattning. Det är intressant att höra att herr Larsson i Umeå nu sätter sin tilltro till staten. Strax efter det att den Näslundska lokaliseringsutredningen 1963 hade framlagt sitt betänkande gav folkpartiet ut en skrift som man kallade »Lokalisering utan dirigering». De fria krafterna skulle alltså få verka och staten skulle inte göra särskilt mycket för att dirigera företagen. Numera har man tydligen ändrat sig på den punkten. Men, herr Larsson, kan vi inte vara ense om att vi, om vi har svårigheter med att få företagare att lokalisera sig till inlandet — och jag tror att dessa svårigheter kommer att bestå — utan krumbukter kan vara överens om att vi måste ta till statlig företagsamhet? Det är detta »å ena sidan» och »å andra sidan» i motionen som jag argumenterar mot.

Herr talman! Herr Ekström och jag är tydligen helt överens i en punkt, nämligen 'att den lokaliseringspolitik som förs har medfört att företagen huvudsakligen lokaliserats till kusten. Herr Ekström säger att villkoren är bättre i inlandet. Ja, men inte tillräckligt goda, det är det som är felet. När företagen valt mellan kusten och inlandet har de naturligtvis tagit hänsyn till de bättre bidragen i inlandet men ansett att de ändå var för låga och förlagt verksamheten till kusten. Herr Ekström anser att vårt förslag andas misstro mot statliga företag, och det gör det i viss omfattning. Vi behöver i första hand rationella företag, men det bör vara en fri tävlan mellan statlig och privat företagsamhet. De som kan nå det bästa resultatet bör få chans till det. Vi har inte då det gäller statlig företagsamhet i Norrland de bästa erfarenheter. Detta gäller särskilt skogslänen. Där har arbetstillfällena minskat utan att staten ingripit. Man skall inte säga antingen — eller, utan man bör pröva båda vägarna och med fri konkurrens. Statlig företagsamhet som är skyddad och inte tvingas arbeta rationellt hjälper oss ingalunda. Det är en princip som vi bör kunna vara eniga om. Vi behöver framför allt företag som går bra och som kan betala hyggliga löner, och vi behöver också pengar till att underhålla företag som av sociala skäl måste hållas i gång.

Herr talman! När den amerikanske chefsastronauten Borman i julas sände sitt budskap från den fantastiska månfärden lyssnade säkert miljoner människor över hela världen med största spänning. Det var första gången som en människa meddelade sig från en position långt utanför jordatmosfären och dessutom direkt i både ord och bild. Det kanske hade varit naturligt att Borman vid det tillfället hade givit uttryck för teknikens fantastiska framsteg och vilka ökade möjligheter dessa ger för människorna. Hade det varit ryska astronauter, då kanske de liksom tidigare hade raljerat med att säga: »Ja, nu har vi också varit vid månen, men inte ens där såg vi någon Gud.» Borman nämnde ingenting som erinrade om vare sig vetenskapsmännens eller astronauternas tekniska och fysiska bedrifter. Han valde att i ödmjukhet läsa ur Första Mosebok skapelseberättelsens ord: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord o.s.v. Jag tycker att det var ett fascinerande uttryck för vilken stor betydelse kristen tro har också i vår moderna tid. Behovet av andlig omvårdnad har kanske aldrig varit så stort som i dag, och sannolikt kommer det att bli än större i framtiden. Teknikens framsteg gör att våra materiella förutsättningar förändras snabbare än någonsin. Men människan har svårt att liksom hinna med, att finna sig till rätta i den krångliga tillvaron. Stress i alla dess olika former har blivit allt vanligare. Många känner sig andligen hemlösa i vårt samhälle. Det ökande missbruket av alkohol och narkotika, inte minst bland ungdomen, är säkert i stor utsträckning ett uttryck för en form av verklighetsflykt. Denna markeras än mer av att så många — det rör sig om över tusen personer om året — väljer den desperata utvägen att ta sitt eget liv. Nu kanske någon av de få kvarvarande i kammaren undrar vad de här resonemangen har att göra i remissdebatten och i riksdagen över huvud taget. Staten skall ju vara religiöst neutral; kristen tro är någonting som angår var och en personligen. Staten skall självfallet vara religiöst neutral i den meningen, att den inte påtvingar någon en viss religiös uppfattning. Så långt möjligt bör staten också förhålla sig neutral gentemot olika trossamfund och olika trosuppfattningar. Men staten kan och bör inte vara neutral beträffande de kristna grundprinciperna, utan bör medverka till att dessa bevaras. Inom moderata samlingspartiet anser vi att detta är självklart, och det gav också Yngve Holmberg uttryck för i sitt anförande tidigare i dag. Vi fullföljer naturligtvis den politik som högerpartiet fört i alla frågor som har kristen etikett. Vårt svenska samhälle har ändå i mycket hög grad formats med den kristna etiken som grund. Vår rättsordning bygger på de moraliska principer som vilar på just den grunden. Den kristna etiken genomsyrar den fostrande, hjälpande och vårdande verksamheten i vårt samhälle. Detta borde också de som själva inte har en personlig tro erkänna, och det kanske flertalet också gör. Samhällsnyttan talar för att staten bör se kristen fostran och kristen tro som något i högsta grad positivt. De betydande svårigheter som vi i dag har med stora ungdomsgrupper är i mycket ringa grad, om ens någon, frekventa bland ungdom som fostras och sysselsätts inom de olika kyrkosamfunden. Omvänt är det väl alldeles uppenbart att krisen i fråga om brottslighetsutvecklingen har ett klart samband med minskad respekt för kristna normer. Mot denna bakgrund borde det vara naturligt att staten har en positiv och generös inställning till kristen fostran i olika former, i skolan och hos de skilda kyrkosamfunden. Skolans kristendomsundervisning är naturligtvis i sammanhanget mycket viktig. Den bör vara engagerad och ge alla elever chansen att lära känna kristendomens historia och dess betydelse också i dagens samhälle samt de kristna budorden, giltiga för alla tider och framför allt evangeliet om Kristi försoningsgärning. Ett utmärkt tillfälle för klasslärare, rektorer och andra att komma ungdomarna in på livet och verkligen få kontakt med dem är de s.k. gemensamma samlingarna. Tyvärr har det visat sig att de i allt större utsträckning för svunnit från skolschemat. Jag hoppas att riksdagen kommer att bifalla en motion som herr Arne Svenungsson i första kammaren och jag i denna kammare har väckt i syfte att ge skolan ökade möjligheter att anordna gemensamma samlingar med bl.a. etiskt, religiöst och socialt innehåll. Staten, regering och riksdag har också stora förutsättningar att påverka arbetsförhållandena för svenska kyrkan, för andra kyrkosamfund och övriga sammanslutningar som har till syfte att i olika former ge människorna andlig vård och omvårdnad. År efter år ställs riksdagen inför olika förslag i den riktningen. Tyvärr har de flesta avslagits av riksdagsmajoriteten. Det gäller t.ex. den inte minst för frikyrkorna viktiga frågan om avdragsrätt för gåvor till bl.a. religiösa ändamål. Socialdemokraternas argumentation och motstånd i detta sammanhang anser jag ha något av karaktären den obotfärdiges förhinder över sig. Detsamma kan sägas om motståndet mot att ge bidrag till Religionspedagogiska institutet och ökat bidrag till S:t Lukasstiftel :sen. Det var mycket nära att det lyckades i fråga om S:t Lukasstiftelsen förra året, kanske går det bättre i år. Båda dessa organisationer har nämligen en utomordentligt stor betydelse. Statsmakterna har självfallet stora förutsättningar att stödja kristen fostran och andlig omvårdnad genom att ge svenska kyrkan, till vilken ju 98 procent av svenska folket hör, goda förhållanden att arbeta under. Frågan är i högsta grad aktuell genom den förra året avslutade kyrka—stat-utredningen och den nu pågående parlamentariska utredningen. Riksdagen kommer redan i år att få ta ställning till en delfråga som på intet sätt påverkar det framtida ställningstagandet i relationsfrågan mellan kyrka och stat. Det gäller inrättande av en demokratiskt vald kyrklig centralstyrelse, som bl.a. skall kunna utgöra ett förhandlingsorgan för kyrkan vid de överläggningar som måste komma till stånd om några år för att diskutera förhållandet mellan staten och kyrkan. Motionsuppslaget bygger på kyrkomötets framställning till Kungl. Maj:t om lagstiftning för att möjliggöra tillsättande av en förhandlingsduglig kyrkoorganisation. I relationsfrågan har jag för min del länge ansett att svenska kyrkan i dag är alltför hårt bunden till staten. Jag reagerar t.ex. emot att vi så gott som varje år får besluta i frågor som har ganska liten ekonomisk räckvidd. Det kan gälla en ny sjömanspräst, en ny stiftsadjunkt eller stiftsjägmästarassistent. Det borde vara naturligt att kyrkan själv fick klara sådana frågor med hjälp av de medel som kan ställas till dess förfogande. Det är också enligt min mening fel att kyrkans egna och inre angelägenheter, t.ex. fastställande av bibel, psalmbok och andra handböcker skall handläggas av Kungl. Maj:t. Det tycker jag är att i onödan belasta regeringen med frågor som den dessutom knappast kan anses vara sakkunnig i. Jag anser alltså att det är angeläget med reformer av skilda slag i syfte att ge kyrkan större självbestämmanderätt än nu, men under förutsättning att så sker tycker jag inte det finns anledning att gå längre. Det är naturligt att man har ett visst samband mellan stat och kyrka. Skulle man ta ett större steg, d. v. s. skilja stat och kyrka åt, kan man inte bortse från risken att kyrkan får en annan karaktär än den folkkyrka som den nu är. En av de värdefullaste egenskaperna hos svenska kyrkan är ändå att den är öppen för alla, att även den som vill vara anonym och inte direkt engagerar sig i kyrkan ändå kan känna sig hemma och välkommen där. Jag tycker alltså inte att det finns något skäl att radikalt bryta den historiskt givna kontakten mellan kyrka och stat. Den förefaller naturlig, i synnerhet som nästan alla medborgare tillhör svenska kyrkan. När det gäller att slutligt ta ställning till denna fråga borde det vara självklart att kyrkans egna organ får ha ett betydande inflytande. Såvitt man kan bedöma i dag är kyrkans aktiva medlemmar inte intresserade av en skilsmässa. Frågan togs upp i kyrkomötet i höstas, som med stor majoritet uttalade sig för reformer men med bibehållet samband. Svenska pastoratens riksförbund tog i slutet av förra året in remissvar från alla församlingar. Man fick svar från 2400, vilket utgjorde ungefär 75 procent av alla. Det var bara fem procent som önskade ha en fri kyrka. Moderata samlingspartiets kvinnoförbund har i sitt remissvar också uttalat sig för reformer men med fortsatt samband. Det skulle, som jag ser det, innebära bevarade arbetsmöjligheter för kyrkan och bevarad arbetsro. Det skulle ge bästa garanti för att vi får behålla en öppen folkkyrka med samma möjligheter att nå ut till alla medborgare, både mer eller mindre engagerade och blygt sökande — kanske de flesta tillhör den senare gruppen. Huvuduppgiften för kyrkan är att nå alla med Guds evangelium. Jag tror alltså att kyrkan bäst klarar den uppgiften i ett läge med bevarat samband med staten men med väsentliga reformer som syftar till betydligt större självständighet för svenska kyrkan än för närvarande. Som tiden nu var långt framskriden och flera talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på herr talmannens förslag att uppskjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens plenum.

Herr talman! Herr Hedin har frågat statsministern om han är beredd medverka till att en liknande undersökning som nu är beslutad beträffande jordbrukets situation i det nordiska samarbetet även genomförs för fisket. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I den nordiska ämbetsmannakommitténs preliminära rapport om ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete har belysts olika frågor som är av särskilt intresse på bl.a. fiskeriområdet. Vid sitt senaste möte i Stockholm har de nordiska statsministrarna enats om att låta utföra kompletterande utredningar bl.a. på fiskets område. Tillsammans kan de nämnda utredningarna beräknas utgöra ett tillfredsställande underlag för överväganden rörande det nordiska fiskerisamarbetet.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
Jordbruksministern känner givetvis liksom jag till att det svenska fisket befinner sig i en krissituation. En av anledningarna härtill är den ökande importen av framför allt fiskfiléer, speciellt från Norge. När vi gick in i EFTA hade vi importskydd för fiskfiléer med 45 öre per kilo, men det skyddet har avvecklats och är nu helt borta. Vid de överläggningar som då förekom utlovade representanter för statliga myndigheter att fisket skulle få kompensation för det minskade importskyddet, men det har vi inte sett något av. I stället har man i ett av våra konkurrentländer, nämligen Norge, infört stora statliga subventioner. Det rör sig om mellan 200 och 300 miljoner kronor i direkt stöd, och därutöver har man mycket förmånliga lånevillkor och bättre skatteförhållanden än vad vi har här i Sverige. Mot denna bakgrund är det inte underligt att norrmännen kan konkurrera på det sätt som de nu gör och hålla priser på fiskfiléerna som ligger mer än en krona per kilo under vad våra svenska fiskare kan sälja sina fiskfiléer för — trots att de svenska fångsterna har gjorts i ett rationellt fiske och förädlats i rationella förädlingsindustrier. Vad jag här anfört medför betydande bekymmer för våra fiskare, i synnerhet för torskfiskarna i Östersjön och på västkusten. Det finns därför all anledning att i det nordiska samarbete som nu förberedes se till att de svenska fiskarna får bättre förhållanden och att de åtminstone får konkurrera på lika vill kor med fiskare från andra länder. Detta kan innebära att vi i framtiden måste ha en importreglering, om våra fiskare inte på annat sätt kan få kompensation för de betydligt högre statliga bidrag som utgår i andra länder. Jag hoppas det skall bli möjligt för fiskerinäringen att hålla behövliga kontakter i förberedelserna för det nordiska samarbetet och att därför den utredning som kommer att verkställas inte bara göres på ämbetsmannaplanet utan att utredarna också tar kontakt med fiskerinäringens representanter.
Herr talman! Herr Hedins anförande föranleder självfallet inte något längre inlägg av mig i sakfrågan rörande fiskarnas problem. Jag vill bara göra den deklarationen att i den mån det anses erforderligt att ta ytterligare kontakter med fiskarnas organisationer utöver de tidigare, kommer jag självfallet att göra det.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat jordbruksministern om han vill meddela kammaren sin syn på det otillfredsställande förhållandet att domänstyrelsens fordon framförs utan förarskyddsförsäkring. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Privateller kommunalanställda bilförare kan få ekonomiskt skydd mot trafikolycksfall av sina arbetsgivare genom att dessa tecknar s.k. förarplatsförsäkring. Motsvarande skydd föreligger för närvarande inte inom den statliga sektorn. Jag har emellertid i olika sammanhang ställt mig positiv till tanken att ge statliga arbetstagare som för bil i tjänsten motsvarande ekonomiska skydd och har även låtit närmare utreda frågan hur skyddet bör utformas. Förslag härom föreligger nu och remissbehandlas i vanlig ordning. Min avsikt är att förslag till frågans lösning under våren skall föreläggas riksdagen.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
För två veckor sedan förekom en pressuppgift om en skadad förare från Norrland som skrivit till domänstyrelsen men inte fått något svar. Det hade dröjt ett helt år från skadetillfället till den dag när han lämnade uppgiften till pressen. Jag har nu tagit del av domänstyrelsens syn på ärendet. Jag fick beskedet från en domänfiskal och det var av lugnande art. Man hade verkligen givit akt på brevet och företagit vissa åtgärder. Det fanns dock en passus i svaret till honom som var mycket anmärkningsvärd nämligen att den person som blivit skadad kan tänkas få ersättning, om han blir lidande av viss invaliditet och att förare av fordon inte annat än i några särfall riskerar att bli ersättningsskyldiga till tredje part. Detta lät ju inte så bra. Så mycket bättre är i stället svaret från finansministern, och jag hoppas att frågan skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Jag tackar än en gång för svaret på min fråga.
Herr talman! Herr Polstam har frågat mig om de principer som tillämpas eller bör tillämpas för kostnadsersättning till befäl respektive värnpliktiga, som frivilligt deltar i civila idrottstävlingar. Enligt gällande bestämmelser kan fast anställt befäl och värnpliktiga efter frivilligt åtagande kommenderas att delta i civila tävlingar. Fast anställt befäl bibehåller sin lön och värnpliktiga sitt penningbidrag. Annan ersättning utgår inte. Vissa tävlingar anses dock så värdefulla från militär synpunkt att de kan godkännas som militär utbildning. Den som kommenderas till sådana tävlingar kan utöver lön respektive penningbidrag erhålla visst traktamente samt ersättning för utgifter i samband med tävlingen.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan var att jag uppmärksammats på att man från ett regemente i Norrland efter frivillig anmälan sänder dels officerare och underbefäl, dels värnpliktiga till årets Vasalopp, som går av stapeln första söndagen i mars. Av den utfärdade regementsordern framgår, att samtliga deltagare tydligen skall färdas till startplatsen och sedan åter till regementet i kronans fordon. För befälets del skall kostnaderna bestridas ur övningsanslaget medan de värnpliktiga själva får stå för sina kostnader. Detta rimmar illa med alla de nu aktuella jämlikhetsprinciper, som senast i gårdagens remissdebatt diskuterades här i kammaren. Jag har nu fått veta att regementsordern blivit ofullständigt formulerad och att det i stället för formuleringen »vpl deltagare bestrider själva kostnaderna» borde ha stått »vpl deltar utan särskild kostnad för statsverket». Detta skrivsätt skulle innebära att de värnpliktigas kostnader skulle kunna bestridas av regementet utan särskild kostnad för statsverket genom att transportkostnaderna inte blir större när de värnpliktiga kan färdas i samma fordon som officerare och underbefäl. Övriga kostnader skulle bestridas genom idrottsanslaget. Om jag uppfattat situationen rätt är dock detta resonemang baserat på att endast ett fåtal värnpliktiga skall delta. Hade antalet värnpliktiga varit betydligt större skulle deras deltagande knappast ha kunnat ordnats med hänsyn till idrottsanslagets storlek. Jag är angelägen att framhålla att jag på intet sätt motsätter mig satt försvarets fast anställda kan få deltaga i civila idrottstävlingar eller att deras kostnader inom rimliga gränser bestrids ur övningsanslaget. Det kan vara god personalpolitik. Vad jag vänt mig mot är att det ursprungliga beslutet var formulerat så, att de värnpliktiga själva skulle bekosta sitt deltagande, medan den fast anställda personalens deltagande skulle bekostas av allmänna medel. Vi har även anledning att tänka på de värnpliktiga som har en låg dagpenning. Det kan även vara god personalpolitik att uppmuntra en grupp värnpliktiga som den nu aktuella, vars aktivitet kan tyda på ett positivt intresse för deltagande i de militära Övningarna.
Herr talman! Jag känner inte till det fall som herr Polstam åberopar, men i de bestämmelser som jag godkänt är befäl och värnpliktiga helt jämställda. I försvarsdepartementet har vi försökt ta reda på hur bestämmelserna tillämpas, och vi har inte funnit något exempel som tyder på att man i fråga om ersättningar skiljer på värnpliktiga och befäl. Däremot har vi fått klagomål över att anslagen för ändamålet är så små att de inte räcker till alla som vill deltaga i civila tävlingar.

Herr talman! Herr Åberg har frågat handelsministern om han i samband med de pågående nordiska förhandlingarna eller i annat sammanhang avser att medverka till att man från norsk sida ger svenska fiskare samma rätt och behandling som norska fiskare får vid besök i svenska hamnar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I den utredning som pågår om ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete ingår bl.a. frågan om avveckling av gällande restriktioner i den nordiska samhandeln med fisk. Bland de spörsmål som därvid diskuteras är rätten till direktlandningar samt transiteringsoch omlastningsrätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag är givetvis glad över att dessa problem är föremål för diskussion vid de underhandlingar som pågår. Men helt nöjd är jag inte, ty jag skulle gärna vilja att man något hårdare tryckte på att det härvidlag är en skriande orättvisa som man under årens lopp inte kunnat råda bot på. Sverige har väl i alla fall vissa möjligheter att slå vakt om en minoritets intressen. Det är över 20 år sedan jag i Oslo deltog i underhandlingar rörande exakt samma fråga. Under de decennier som gått sedan dess har ingen ändring till det bättre ägt rum. Jag har själv varit med om att som aktiv yrkesfiskare gång på gång drabbas av detta förbud mot omlastning — man har varit tvungen att gå ut i dåligt väder och tömma vissa kvantiteter fisk överbord därför att man inte fått lov att lasta om och inte fått lov att sälja i Norge. Samtidigt har under årens lopp många, många gånger norska fiskare varit över i svenska hamnar, inte minst vid Väderöarna på Bohuskusten, och omlastning har skett så gott som varie dag utan att någon svensk myndighet eller några svenska fiskare ansett att norrmännen begått något fel. Så här kan det bara inte vara i det långa loppet. Vi måste få en ändring till stånd, och jag vill — utöver vad jordbruksministern sagt — gärna trycka på att man skall lägga all kraft bakom orden för att få en rättelse till stånd. I övrigt vore en hel del att säga om förhållandena mellan våra nordiska länder på fiskeriområdet, men med tanke på den långa föredragningslistan skall jag nöja mig med ait instämma i de synpunkter som herr Hedin framförde för en liten stund sedan.
Herr talman! Jag förstår inte varför herr Åberg inte är nöjd med svaret. Det innebär i själva verket ett ja på den fråga han ställt. Han frågar näm ligen om vi avser att medverka till att man från norsk sida ger svenska fiskare samma rätt och behandling som norska fiskare får vid besök i svenska hamnar. Sedan framgick det av herr Åbergs eget anförande att frågan inte är så enkel. Herr Åberg har själv under 20 år varit med och förhandlat för att försöka få en ändring till stånd. Jag har inte hunnit vara med så länge, men jag lovar att göra så gott jag kan för att vi skall få bättre förhållanden till stånd för de svenska fiskarna i det här avseendet.
Herr talman! Det var kanske mina dystra erfarenheter från de gångna åren som gjorde att jag var litet kärv. Jordbruksministern lovade emellertid nu att han skall göra sitt bästa, och det löftet tackar jag för.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat utbildningsministern om han vill lämna en redogörelse för de principer som legat till grund för hans förslag under åttonde huvudtiteln om höjning av avlöningsanslaget till departementschefen med drygt 4 procent. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. nen i denna löneklass höjs genom avtal följer därför statsrådens arvoden automatiskt med. Sedan anslagen beräknades i förra årets statsverksproposition har statstjänstemannalönerna generellt höjts med 3,7 procent. När man beräknade förslagsanslagen till de olika departementen i årets statsverksproposition tog man hänsyn till den storlek statsrådsarvodena haft sedan den 1 januari 1968. Den uppräkning som nu föreslås innebär därför inte någon höjning av utgående statsrådsarvoden utan är en budgetteknisk anpassning av anslagen till 1968 års lönenivå. Någon förhöjning av statsrådsarvodena har således inte föreslagits i årets budget.
Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att jag ställde frågan och att jag ställde den till statsrådet Palme är att statsrådet Palme för en dryg vecka sedan på ett möte i Växjö anordnat av FCO på en fråga varför han begärt att få sin lön höjd med 4 000 kronor svarade: »Det är fel.» När frågeställaren då undrade om man inte skulle våga tro på en riksdagsman som läser högt ur statsverkspropositionen, svarade statsrådet att det berodde på vilken riksdagsman man frågade. Det är emellertid inte jag som är den åberopade riksdagsmannen. Om jag hade blivit tillfrågad, hade jag svarat att under åttonde huvudtiteln, s. 13, p. A, rubriken »Anslag till avlöning till departementschefen» står 100 000 kronor, innebärande en höjning i förhållande till föregående år med 4 000 kronor. Längst ned på samma sida står: »Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen...» Jag är i detta fall det ansvariga statsrådet, d. v. s. statsrådet Olof Palme. Det är bara att läsa innantill. heter fanns en uppgift om att kanslirådet i civildepartementet sagt att genom försöken med programbudgetering hade pensionsoch socialförsäkringskostnaderna hamnat direkt på anslagen till statsrådens löner. Avgifterna låg tidigare samlade i ett enda anslag under civildepartementet. Enligt statsrådets svar är det inte så, utan avgifterna kommer under en annan rubrik, nämligen lönekostnadspålägget. Civilministern säger nu att den uppräkning som föreslås inte innebär någon höjning av utgående statsrådsarvoden utan är en budgetteknisk anpassning av anslagen till 1968 års lönenivå. Kvar står dock, herr civilminister, att den uppräkning som finns i statsverkspropositionen är en höjning med 4 000 kronor i förhållande till föregående års statsverksproposition. Jag tycker att statsrådet Palme kunde ha upplyst om detta på FCO-mötet i Växjö.

Herr talman! Låt mig bara påpeka att det är riksdagen som har fastställt ordningen för statsrådens arvoden. Senast riksdagen tog ställning till denna fråga var år 1957, då man gjorde en översyn av löneställningen för vissa chefstjänster och därvid redovisade en förhandlingsuppgörelse. I anslutning till detta fastställdes nu gällande anknytning till vissa löneklassplaceringar. Någon ändring av denna löneklassanknytning har inte gjorts sedan år 1957, trots att tjänster i samma lönegrader som de statsråden tidigare hade sedan dess har flyttats upp i förutvarande B 10, nuvarande C 8. Vid det tillfället avstod alltså statsråden från att följa med i uppflyttningen. Någon egentlig prövning av statsrådens löneställning synes inte ha företagits sedan 1856 års riksdag, bortsett från en ändring av löneställningen för statsråden utan departement som vidtogs år 1908.

Denna historiska bakgrund till den fråga vi nu diskuterar kan kanske ha sitt intresse. Herr Gustavssons i Alvesta fråga är avslöjande i minst två avseenden, men kanhända inte på det sätt som herr Gustavsson i sin naivitet har trott. För det första avslöjar den att herr Gustavsson under det tiotal år han har tillhört riksdagen inte har lyckats lära sig de mest elementära grunderna för de budgettekniska beräkningarna, vilket kan vara intressant att konstatera. Det kan väl aldrig förhålla sig så att herr Gustavsson ha varit så upptagen av andra uppgifter vid sidan av riksdagsarbetet att han inte haft tid till detta kunskapsinhämtande? För det andra är herr Gustavssons fråga avslöjande, om man vill spåra upphovet till den rent äreröriga kampanj som närmare tiotalet tidningar i södra Sverige under den senaste veckan bedrivit mot utbildningsminister Palme. I ledare efter ledare har denna press skrikit ut att herr Palme krävt 4000 kronor i löneförhöjning. När han har förnekat att han begärt någon höjd lön har dessa tidningar betecknat honom som lögnare. Tycker herr Gustavsson i Alvesta att detta är en anständig politisk debatt? Är det ett återfall från den borgerliga pressens sida i samma metoder som den tidigare har tillämpat: när man inte har lyckats komma det socialdemokratiska partiet till livs skjuter man in sig på enskilda statsråd? Varför annars bara statsrådet Palme, herr Gustavsson? Samma beräkningsnormer har legat till grund för löneanslagen till samtliga statsråd. Men fortsätt gärna denna kampanj! Den politiska utdelningen torde knappast komma att bli någonting att notera på den borgerliga plussidan.

Herr talman! Jag förstår att civilministern är upprörd över att jag har tagit upp denna fråga och begärt ett klart besked om beräkningen av statsrådens löner. Nu talar civilministern om naivitet och säger att jag inte har lyckats lära mig det mest elementära när det gäller det budgettekniska. Herr civilminister! Skall man inte kunna tro vad som står i statsverkspropositionen? Som jag sade tidigare är det bara att läsa innantill och jämföra siffrorna i årets statsverksproposition med siffrorna i föregående års statsverksproposition. Man finner då att det är fråga om en uppräkning med 4 000 kronor. Anledningen till min fråga är det uteblivna svaret av utbildningsministern på mötet i Växjö. Jag har inte fört någon tidningspolemik. Om civilministern vill rikta angrepp mot tidningarna får han göra det i annat sammanhang.
Herr talman! Herr Gustavssons i Alvesta senaste inlägg bevisar riktigheten av vad jag påstod, nämligen att han inte begriper någonting av de budgettekniska beräkningarna. Det är nu en gång på det sättet, herr Gustavsson, att om man ger sig in på politiska lymmelaktigheter får man finna sig i att bli åthutad utan att springa omkring och gnälla som en sårad rävunge.

Herr talman! Jag hade väntat mig att herr Gustavsson i Alvesta skulle be om ursäkt för en klumpighet. Det gjorde han inte och därför tvingas jag säga några ord. Riksdagen har beslutat att de arvoden som statsråden uppbär skall vara knutna till viss löneklass. Detta beslöt riksdagen för övrigt samma år som bondeförbundet — nuvarande centerpartiet — kom in i regeringen. Sedan har statsråden legat kvar i den löneklassen utom en gång, då lönerna höjdes med en Jlönegrad. Det var 1957 — det sista år som bondeförbundet var med i regeringen. Detta sker budgettekniskt — i statsverkspropositionen redovisas precis hur detta går till. På mötet i Växjö fick jag frågan varför jag hade begärt en löneförhöjning för nästa år. Jag sade att det hade jag inte gjort. Detta kan den övertyga sig om som orkar läsa statsverkspropositionen — tio år tycks emellertid inte ha lärt herr Gustavsson i Alvesta att läsa den rätt. Den minsta eftertanke måste dessutom säga herr Gustavsson att ett enskilt statsråd inte startar en privat lönerörelse.

Visserligen är jag härdad, så personligen gör det mig väldigt litet — jag har på ungefär lika usla grunder under årens lopp blivit beskylld för felparkeringar, specialbeställda sovvagnar, sjukkassebedrägerier och mycket annat — men det är ändå beklämmande. De som tar till de största bokstäverna är ofta sådana personer som liksom har specialiserat sig på moralfrågor herr Gustavsson i Alvesta har ju också gjort insatser i den »branschen» — och som ofta framhåller för ungdomen att den bör iaktta ett tillfredsställande moraliskt beteende. Men när man själv tror sig vinna den allra minsta lilla partitaktiska fördel slirar man ut i den grövsta ohederlighet.

Herr talman! När jag begär ett klarläggande beträffande en post som finns i statsverkspropositionen — i detta fall gällde det en höjning från föregående år — säger statsrådet Palme att jag borde be om ursäkt för att jag begått en klumpighet. Skall man inte kunna få ett svar? I detta fall var min fråga ställd med anledning av att statsrådet Palme vid en tidigare tidpunkt inte ville ge besked. Kvar står ändå det faktum att en uppräkning har gjorts och det är därför jag har begärt ett klarläggande. Herrar statsråd Gustafsson och Palme vill väl inte förneka att det har gjorts en uppräkning med 4000 kronor jämfört med föregående år. Det står i statsverkspropositionen och det har jag läst upp. Herr Palme säger, när jag påstår att ett enskilt statsråd begär löneökning, att han inte kan påverka lönen. Det var inte det jag ville framhålla, utan att det enskilda statsråd som besökte en viss stad inte ville lämna svar på en fråga.
Herr talman! Jag avskriver herr Gustavsson i Alvesta som ett ganska hopplöst fall. Det står nämligen i statsverkspropositionen, bilaga 2 sidan 2, exakt hur dessa beräkningar har gjorts. Po ängen var att jag fick en fråga i Växjö som gällde om jag hade begärt löneförhöjning. Jag svarade att jag inte har gjort det. Det var ett besked, vars riktighet herr Gustavsson lätt kan kontrollera genom att läsa hur det hela har gått till. Framför allt borde herr Gustavsson ta reda på vad han själv varit med om att besluta år efter år. Detta system har bestått i decennier. Men, som jag en gång har sagt om någon annan: det kliade för mycket i pälsen för att han skulle kunna låta bli att ta chansen att ställa en fråga. Jag skall inte fälla några ytterligare omdömen om förfaringssättet.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om jag anser att det är rimligt att begravningshjälp till av staten anställd personal är graderad med hänsyn till den avlidnes tidigare avtalsenliga lön och om jag avser att vidta några åtgärder för att ändra på detta förhållande. Reglerna om statstjänstemännens begravningshjälp finns i allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän . AST är slutet mellan statens avtalsverk och statstjänstemännens fyra huvudorganisationer. Om någon ändring skall göras i reglerna om begravningshjälp måste det därför göras genom avtal. Jag anser, som jag vid tidigare tillfällen har redovisat i denna kammare, att jag inte bör stå i riksdagen och diskutera vilka delar i gällande avtal som jag skulle vilja ha ändrade.
Herr talman! Jag har inte tagit upp denna fråga därför att jag anser att den är särskilt viktig i och för sig, som enskild företeelse. Den är självfallet inte tillnärmelsevis så intressant som t.ex. frågan om statsrådens löner. Men jag tycker ändå att detta är ett belysande exempel på hur gamla förlegade värderingar och attityder dröjer sig kvar i dagens löneoch förmånsavtal. Jag kan inte tänka mig att någon på fullt allvar är beredd att försvara principen att den rike skall ges möjlighet till en finare jordfästning än den fattige. Det här är bara ett exempel när det gäller denna typ av förmåner. Det finns flera inom de statliga avtalen liksom inom de privata, som visar hur man låter en löneförmån föda en annan förmån, även när det är mycket svårt att hitta någon motivering. Ta de statliga traktamenten t.ex. Deras uppgift måste såvitt jag förstår vara att täcka de verkliga kostnaderna vid resor på arbetsgivarens uppdrag. Det är naturligtvis riktigt att arbetsgivaren skall svara för sådana kostnader. Men vad är det som säger att en generaldirektör genom att han har högre lön därför också måste få ett traktamente som ger honom möjlighet att betala ett dyrare hotellrum än en byråingenjör eller en reparatör? Och vad är det som säger att vissa statsavlönade, riksdagsmän och statsråd t.ex., skall åka första klass på tåg medan statsavlönade med lägre lön får finna sig i att åka i andra klass? Samma tanke ligger bakom en massa andra statusförmåner, t.ex. att vissa personalkategorier måste ha finare lunchmatsalar än andra, att anställd i lönegrad si bör ha två moduler och anställd i lönegrad så en modul, och att dessa statusskillnader dessutom skall befästas med ordnar av skiftande storlek och finhetsgrad. Och så till sist en större summa i begravningshjälp för de högavlönade än till de lägre avlönade, i serien av statusförmåner den mest remarkabla, för att inte säga makabra. Det är en princip som för tanken tillbaka till det mest motbjudande i det gamla fattigsamhället och som inte blir mer begripligt när man får veta att bidragsbeloppet dessutom är graderat med hänsyn till familjemedlemmarnas antal. Statsrådet säger att min fråga berör en avtalsfråga och att han därför inte kan svara på den. Att det är en avtalsfråga visste jag när jag ställde den, men jag kan inte inse att statsrådet därför skulle vara helt förhindrad att ge uttryck för en enda liten åsikt om saken. Jag menar naturligtvis inte att staten som arbetsgivare skall diktera några förmåner, men någon åsikt i denna fråga, som trots allt har ett visst principiellt intresse, skulle man väl ändå kunna få ur herr statsrådet. Och om han nu inte vill avslöja vad han tänker föreslå i de kommande eller pågående förhandlingarna, så skulle han väl ändå kunna ge en förklaring till att dessa förmåner i dag är som de är.

Herr talman! Herr Ullsten gick ju ut på ett mycket vidsträckt område av jämlikhetsfrågor, skulle man kunna säga. Jag skall inte följa honom. Jag tillåter mig att vidhålla att det skulle uppstå en fullkomligt omöjlig situation om jag skulle stå här i riksdagen och säga att jag tycker det och det i den och den frågan som nu är reglerad genom avtal mellan parterna och som de har full frihet och möjlighet att förhandla om. Jag tror herr Ullsten är tillräckligt intelligent för att begripa att man helt enkelt inte kan tillämpa en sådan arbetsmetodik på detta område. För att hålla mig till den speciella fråga som herr Ullsten tagit upp kan jag säga att jämlikheten måhända är större då det gäller den frågan än i många andra. Systemet är ju det, att den avlidnes efterlevande under vissa förutsättningar får 75 procent av en månadslön men minst 2000 kronor. Detta innebär alltså att alla som ligger i löneklass 19 och därunder är garanterade mer än vad 75 procent av lönen skulle ge; de är garanterade 2 000 kronor. Det är kanhända i all sin simpelhet ändå ett visst steg i utjämnande riktning.

Herr talman! Jag har inte begärt att statsrådet skall ingripa i de pågående löneförhandlingarna; jag har bara bett om en åsiktsyttring från statsrådet, att få veta hur han ser på denna jämlikhetsfråga som inte tillhör "de stora — det håller jag med om. Frågan är emellertid ställd, och den tangerar dessutom värderingar som ligger bakom också andra och större jämlighetsfrågor än denna. Att ge uttryck för en sådan åsikt i en konkret fråga kan väl ändå inte anses strida mot avtalsfriheten. Det vore dessutom befrämjande, tror jag, för jämlikhetsdebatten cm den inte bara fördes på det rent teoretiska planet utan så att vi också finge besked om vad man är beredd att göra i de konkreta fall där en lösning är möjlig att åstadkomma, och som i det här fallet är enkel, inte kräver långa utredningar och där den inte heller kostar någonting utan kanske snarare tvärtom. Därför saknar jag fortfarande svaret på den fråga jag ställde, om statsrådet anser att den här principen är rimlig och om han har för avsikt att göra någonting åt den. Statsrådet hänvisar till att en viss form av utjämning förekommer i och med att bidraget aldrig kan gå ned lägre än till 2000 kronor, vilket gör att det procentuellt sett blir en större andel av lågavlönades inkomster än av högavlönades. Ja, det är riktigt, men när man nu är på väg åt det hållet, varför kan man inte ta steget fullt ut och låta bidraget bli lika för alla? Det är ändå det enda rimliga och det enda rättvisa.
Herr talman! Bara ett par ord! När riksdagen beslutade att de statsanställdas avlöningsförhållanden skulle regleras på samma sätt som på arbetsmarknaden i övrigt, alltså genom fria förhandlingar mellan parterna, inrättades samtidigt riksdagens lönedelegation, och avtalsoch lönefrågorna flyttades bort från riksdagens direkta handläggning. Skall en sådan fråga diskuteras, menar jag att det bör göras i riksdagens lönedelegation. Vill herr Ullsten ha upp den där, kan ju herr Ullsten kontakta någon av sina partivänner som har säte och stämma i lönedelegationen.
Herr talman! Jag tycker att civilministern just nu är nästan litet komiskt rädd för att uttrycka någonting som skulle kunna likna en åsikt. Jag har ju inte begärt att han skuile säga någonting som skulle innebära att han klampar in i en avtalsrörelse. Jag har egentligen bara frågat om motiveringarna bakom det avtal som redan föreligger, ett avtal som civilministern själv har varit med om att utforma. Kan det anses vara orimligt att den högste ansvarige för de statsanställda här i landet ger en förklaring till varför en avtalspunkt är utformad på det ena eller andra sättet? Är civilministern verkligen så rädd för att i konkreta termer ge uttryck åt vad han menar, när han i andra sammanhang mera allmänt talar om ökad jämlikhet?